Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan ironiserade över att oppositionen inte skulle inta samma: ställning i de olika utlåtanden som här ligger till grund för debatten. Det är klart att det över huvud taget är besvärligt när ett frågekomplex skall delas upp på två utskott, där det ena utskottet skall behandla den ideologiska uppläggningen och det andra utskottet de rena sakfrågorna. Å andra sidan är det i och för sig inte märkligt om det skulle bli vissa divergenser, då vi här rör oss med ett material som över hu vud taget är ytterst besvärligt att få något grepp om. Det gäller en hel rad olika utred ningar, vilka igångsatts och blivit fär diga men i fel ordning. Den del av detta utredningskomplex som borde ha legat i botten är länsdemokratiutredning en. Nu kommer denna som det sista avsnittet av komplexet. Jag har fullt klart för mig att det i den situationen — med de relativt opreciserade förslag som presenterades — inte varit möjligt att lägga fram en proposition utan ytterligare bearbetning av materialet. Jag inser också att det under tiden kan vara motiverat med vissa partiella reformer.

Inom centerpartiet har vi hela tiden följt en bestämd linje i detta avseende, som vi också förfäktar i reservationerna till de föreliggande båda utskottsutlåtandena. Vad beträffar länsförvaltningsutredningens förslag är den mest kontroversiella frågan sättet att utse de tio ledamöterna i den framtida länsstyrelsen. Utredningen föreslog med fem röster mot fyra att sex av de tio skulle utses av landstingen eller de landstingsfria städerna; vi får väl nu tala om de landstingsfria kommunerna. Minoriteten hävdade. däremot att samtliga tio ledamöter skulle väljas av landstingen och de landstingsfria städerna. I spetsen för denna minoritet stod kammarens andre vice talman, herr Cassel, och med sig :-hade "han de båda andra representanterna för oppositionspartierna samt generaldirektören i bostadsstyrelsen. Det är detta förslag som har följts upp i reservationerna till statsutskottets utlå :tande nr 132. I propositionen 103 föreslås även in rättandet av länsrätt och länsskatterätt. Dessa frågor har hittills inte varit föremål för någon debatt, och jag skall inte på någon punkt anmäla någon annan mening än den som uttryckts i propositiohen. Jag vill bara med tillfredsställelse konstatera att statsrådet, när det gäller utseendet av ledamöter såväl i länsrätten som i länsskatterätten, föreslår att samtliga lekmän i båda fal len skall tillsättas av landstingen. I motiveringen pekar statsrådet på att landstingen på ett förnämligt sätt bör kunna representera olika uppfattningar, befolkningsgrupper, länsdelar 0. s. v., varför de utan tvivel är mest lämpade att förrätta ifrågavarande val. I vad gäller utseendet av de tio ledamöterna i länsstyrelsen har statsrådet emellertid inte kunnat biträda ens det förslag som lades fram av länsförvaltningsutredningens majoritet, alltså att sex ledamöter skulle utses av landstingen, utan reducerar antalet till fem.

Om landstinget skall utse hälften av dessa ledamöter får väl det bli ett kompletteringsval — jag förutsätter nämligen att Kungl. Maj:t utser sina represen tanter först.

Både länsskatterätten och i ännu högre grad länsrätten kommer om de skall vara fristående utan tvivel att få mycket svårt att arbetsmässigt försörja. personalen, speciellt i de mindre länen. Vi tror därför att det förslag som framläggs i propositionen är riktigt. Om man har den uppfattning om landshövdingeämbetets storlek som skymtade i fröken Ljungbergs anförande, när hon med 1600-talet som bakgrund manade fram bilden av Konungens troman, framstår det naturligtvis som synnerligen påvert om en landshövding förvandlas till generaldirektör. I vårt moderna samhälle tror jag emellertid att det är förnuftigt att gå på den linje som föreslås i propositionen. Låt mig sedan få göra några reflexioner beträffande länsnämndernas ställning.

Länsskolnämnderna har t.ex. haft en betydande uppgift som planeringsorgan. När vi får de stora kommunerna är det rätt naturligt att en del av de uppgifter som hittills åvilat länsnämnderna överförs på kommunala organ. Så t.ex. bör utseendet av lärare kunna överflyttas från länsskolnämnderna till skolstyrelserna, och de kommunala bostadsorganen bör kunna få ökade befogenheter och överta 'vissa uppgifter som nu ligger på länsbostadsnämnderna. Ett sådant arrangemang måste onekligen innebära att länsnämndernas arbetsområden blir beskurna i sådan utsträckning att det allvarligt bör övervägas, huruvida länsnämnderna verkligen kommer att fylla några funktioner i fortsättningen. Jag är i varje fall mycket tveksam på den punkten och har velat framföra dessa reflexioner i detta sammanhang. Herr talman!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

Herr talman! Det är riktigt att konstatera att vad som nu genomförs är en partiell reform av den statliga länsförvaltningen, en delreform i syfte att få till stånd sådana organisationsändringar att det statliga länsorganets planeringsarbete underlättas. Denna delreform är ett första resultat av det intensiva och omfattande utredningsarbete som bedrivits under 1960-talet. Tidigare talare har redan erinrat om att inte mindre än fyra utredningar — länsdemokratiutredningen, = länsförvaltningsutredningen, landskontorsutredningen, och länsindelningsutredningen — har varit verksamma på detta område och att det förts en omfattande debatt i anslutning till dessa fyra utredningars betänkande. Nu har ytterligare några större utredningar med uppgifter inom den regionala samhällsförvaltningen tillkallats. Det betyder ännu några år av utredningsarbete och en ytterligare förskjutning innan vi kan genomföra en "angelägen, mer omfattande reform på detta område. Det kan emellertid i vissa avseenden behövas ett bättre underlag för beslut än vad som nu finns och de nya utredningarna kan lämna detta underlag. Vi är därför för vår del beredda att acceptera att man nu genomför en partiell reform och väntar med en mer samlad reform på länsdemokratins område. Vi måste dock samtidigt beklaga att det inte har varit möjligt att efter ett så pass omfattande utredningsarbete åstadkomma en större reform än vad som nu blir fallet. Jag vill närmast i anslutning till några reflexioner av herr Johansson i Trollhättan understryka de synpunkter som folkpartiet fört fram dels i en motion i anslutning till föreliggande proposition, dels i andra sammanhang — bl.a. Vi lägger stor vikt vid en vidgad länsdemokrati; vi betraktar detta som en central och viktig reformfråga för 1970 talet. Vår vilja att arbeta för en decentraliserad förvaltning, för ett större medborgarinflytande, torde vara klart dokumenterad. På några punkter har meningarna nu varit delade inom statsutskottet. Jag kan beröra dem ytterligt kortfattat, eftersom de redan har kommenterats i några tidigare inlägg. En fråga där det funnits meningsskiljaktigheter har gällt rättskipningsorganens organisatoriska ställning. Regeringen föreslår att rättskipningen på länsnivå skall utövas i mera domstolsmässiga former och att lekmännen skall delta i handläggningen. Detta är tillfredsställande. Däremot är det mindre tillfredsställande att denna rättskipning organisatoriskt skall knytas till länsstyrelserna. Vi menar att de som dömer icke skall ha tillsynseller andra förvaltande uppgifter på detta område. Förvaltningsrättskipningen bör förläggas till helt fristående organ. Jag tror att den föregående talaren övervärderade de praktiska problem som kan uppkomma. Just på detta område där förtroendet för = förvaltningsrättskipningen är central, måste de principiella ståndpunkterna tillmätas en avgörande betydelse. Vi har i reservationen 1 velat markera denna ståndpunkt. En annan punkt där meningarna varit delade har, som nämnts i tidigare inlägg, gällt sättet att utse lekmän i länsstyrelsen. Regeringen föreslår att Kungl. Maj:t skall tillsätta förutom landshövdingen fem av de tio ledamöterna i den nya länsstyrelsen, medan de övriga fem skall utses av landstingen. Detta innebär alltså att Kungl. Maj:t skulle utse majoriteten av ledamöterna i denna styrelse. Vi har, om ock med tvekan, i denna omgång accepterat att regeringen skulle utse några av ledamöterna. Vi anser emellertid bestämt att majoriteten av lekmannarepresentanterna bör utses av en vald regional församling, nämligen landstingen. Vi menar att landstingen bör utse åtminstone sex av de tio lekmannaledamöterna i den nya länsstyrelsen. Jag vill också peka på att vi i vår partimotion understrukit att denna lösning bör betraktas som ett provisorium. I en mera omfattande reform på länsdemokratins område är det naturligt att detta spörsmål ånyo övervägs och att strävandena till en vidgad länsdemokrati återspeglas i sättet att utse representanter i länsstyrelsen. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2 a och 3 a till statsutskottets utlåtande nr 132.
Herr talman! Propositionen nr 75, som regeringen förelagt riksdagen, och de två utskottsutlåtandena innehåller riktlinjer till en partiell reform av den statliga länsförvaltningen, så som de flesta talarna här klart har markerat. Det är alltså fråga om en partiell reform i avvaktan på en kommande slutlig lösning, en partiell reform på ett område där behovet av en delreform har gjort sig starkt gällande.

Mot denna bakgrund utgår propositionen från en oförändrad ansvarsfördelning mellan staten å ena sidan samt landstingsoch primärkommuner å andra sidan. Vissa ledamöter av denna kammare och även av första kammaren anser sig redan nu ha löst frågan hur länsförvaltningen bör vara ordnad och menar därför att en definitiv reform bör kunna genomföras direkt och så snart som möjligt. Så tycker t.ex. kommunisterna, och därför kommer de i sin motion fram till ett i och för sig logiskt avslagsyrkande, som de Har kombinerat med en beställning av en reform enligt länsdemokratiutredningens modell. Mittenpartierna godtar, i varje fall enligt hemställan i partimotionerna, behovet av en partiell reform, följd av en definitiv reform efter ytterligare beredning. I sak ligger skillnaden däri att centerpartiet enligt sin partimotion vill ha en partiell reform som en första etapp på länsdemokratilinjen. Folkpartiet säger sig avstå från att föreslå vittomfattande överföringar av statliga uppgifter till landsting och primärkommuner men anser att man redan nu och utan ytterligare utredning kan gå ett steg längre än som föreslås i propositionen i riktning mot överflyttande av statliga uppgifter till organ med direkt regionalt politiskt ansvar. De moderata tycks ha accepterat regeringens linje, att en delreform inte bör binda det kommande beredningsarbetet.

Konstitutionsutskottet har behandlat frågan om ansvarsfördelningen mellan stat och kommun och följt den linjen att en delreform i detta hänseende skall vara neutral. Avgörandet skall baseras på den tillsatta beredningens sammanfattande utredningsmaterial. Statsutskottet har gått till sitt verk att pröva de föreslagna riktlinjerna från denna utgångspunkt. Om man nu startar sin bedömning så, finns det i alla fall skäl att fråga sig, om det inte vore allra mest neutralt att skjuta hela frågan ifrån sig ytterligare några år. På den linjen går dock endast kommunisterna. Såvitt jag har förstått ansluter sig både centern och folkpartiet till uppfattningen att en förbättrad samordning på länsplanet, framför allt av den regionala länsplaneringen, är nödvändig, även om man i och för sig helst såg att uppgiften blev landstingskommunal. Jag har tidigare nämnt att enighet i princip föreligger inom utskottet om behovet av en delreform främst för att samordna den regionala utvecklingsplaneringen på länsplanet. Kammaren hade i förra veckan tillfälle att ta ställning till riktlinjer för en sådan planering, och jag förutsätter att den debatt som:då fördes är inlägg nog i fråga om den kraftiga utvecklingen av anspråken på planering inom detta område. Detta är viktiga frågor. Det gäller inte bara att prioritera ett lokaliseringsstöd, utan det gäller att få en balanserad regional utveckling både vid — som det hette i utskottsmaterialet till förra veckans diskussion — expansion och vid kontraktion. Det är kanske nästan ännu viktigare vid kontraktion. Folk som vistas i orter som expanderar känner ofta bara glädje över utvecklingen, men när den går i motsatta riktningen är det litet vemodigare och besvärligare, och då är det ännu viktigare att sköta planeringen. Huvuduppgiften för den nya länsstyrelsens lekmannastyrelse skall vara att delta i beslut i principiella och viktiga samhällsplaneringsfrågor. I fråga om styrelsens sammansättning är alla ense så långt som att den bör bestå av tio s.k. lekmän under landshövdingens ordförandeskap, men enigheten upphör när det blir fråga om hur dessa lekmän skall utses. Inom utskottet har propositionen och motionerna givit upphov till tre förslag. Vi har först majoritetens förslag, som är likalydande med regeringens, med fördelningen fem som utses av Kungl. Maj:t och fem som utses av landstingen såsom valkorporation — det är viktigt att lägga märke till den nyansen i ordet: valkorporation. Vidare föreligger de moderatas och folkpartiets förslag om en fördelning med 4—6 samt centerpartiets förslag med fördelningen 0— 10. Det är alltså den voteringsmässiga sitsen som återspeglas i reservationerna 2 a och 2 b. Motiveringarna som återfinns i reservationerna 3 a—c följer dock inte direkt dessa förslag. Förslaget om en fördelning 4—6 underbyggs av de moderata med en formell anslutning till tanken att omorganisationen skall vara neutral men att de landstingsvalda skall vara sex för att medge att skiljaktiga intressen blir representerade. Folkpartiets förslag om 4—6 och centerns om 0—10 utgår från en klart deklarerad anslutning redan nu till länsdemokratiutredningens förslag.

Om man vill låta politiskt ansvar slå igenom och lägga planeringen på landstinget, måste denna väg vara ganska märklig. Majoriteten har därför inte låtit sig påverkas av den argumentationen. Men fördelningen av ledamöterna kan givetvis diskuteras även med andra argument, om man håller fast vid att det fortfarande är statliga uppgifter. Det är klart att landstinget, om man ser det bara som den valkorporation det är avsett att vara, kan utse ledamöter i statliga styrelser. Hade inte argumenteringen gått så snett som den har gjort, kunde man vara beredd att diskutera andra möjligheter än fördelningen 5— 5 — det är i och för sig inga heliga tal. Nu har jag dock den uppfattningen att det uppenbarligen visat sig omöjligt att få en del att uppfatta landstingen som valkorporationer i den meningen. Utskottet har med tanke på detta erinrat om vad som har uttalats i ett remissutlåtande — jag tror det var av landshövdingen i Örebro län, som ju har lagrat en icke föraktlig fond av kunnande i författningsfrågor — att valen kan få utpräglat politisk karaktär, d.v.s. just vad centern och folkpartiet är ute efter. Skulle det bli så — och risken är uppenbar — finns det bara ett sätt att bibehålla den nuvarande ansvarsfördelningen, nämligen att bifalla propositionens förslag, som ger stat och landsting rätt att utse hälften var av lekmännen. Om vi inte haft den bakgrund vi har skulle vi ha kunnat på ett helt annat sätt diskutera argumentet för sex landstingsvalda, nämligen att detta ger större spridningsmöjligheter, som de moderata hävdar, men såvitt jag förstår är det önskemålet till stor del tillgodosett genom propositionen. En utväg vore givetvis att utöka antalet styrelseledamöter till tolv, men vi måste också beakta att styrelsen bör vara arbetsduglig. Nu är, såvitt jag kan bedöma, förutsättningarna helt borta för sådana diskussioner mot bakgrund av de motiv som ligger till grund för ställningstagandet. I anslutning till det här resonemanget kanske jag bör ta upp reservation 4 om landshövdingstjänsterna. De moderata, som står bakom reservationen, är oroade över att landshövdingen — om han inte är tillsatt med fullmakt — känner sig så beroende av regeringens välvilja att han inte vågar fylla sin uppgift att fungera som en länets talesman mot en central byråkrati. Det är givet att landshövdingtjänsten inte har sitt gamla innehåll av Konungens troman längre. Utvecklingen av demokratin — och även kommunikationerna — har gjort att vi trots en större central förvalt ningsapparat lättare når fram till den än tidigare ute ifrån landet. Men det händer ju också någonting i övrigt i samband med den reform som reservanterna godtar. En poäng i den är att landshövdingens roll som domare inte längre blir så central utan överlåtes på särskilda organ — låt vara inom organisationens ram. Det väsentliga argumentet för ändringen är givetvis att domarrollen i stort är borta och att landshövdingen i stället får ikläda sig rollen av en regional verkschef, generaldirektör för det området, med lekmannaförankring i styrelsen. Jag är för min del övertygad om att personvalet även i framtiden inte blir sådant att landshövdingarna upplevs som regeringens bockande springpojkar. Det är otroligt att just de moderata, som ju av tradition haft känsla för de s.k. »fina» ämbetena, låtit denna känsla leda sig till nästan — får jag säga — kränkande omdömen i förskott. Hur är det med de andra tjänster där verkschefer har de anställningsvillkor som skall gälla för landshövdingarna? Har de alldeles tappat stinget när de blev generaldirektörer? Jag tror inte det, och det tror inte utskottet heller. Fröken Ljungberg anmärkte på att utskottet i sin skrivning hade tagit upp tankegångar som det inte fanns grund för i motionen. Jag skall villigt erkänna att motionen är ordknapp. Reservationen är det litet mera text i. Efter fröken Ljungbergs anförande är det emellertid alldeles uppenbart att vi har tolkat motionen korrekt. Får jag bara erinra om att fröken Ljungberg sade, att man inte skall räkna med att inspirationen blir så god för långsiktig planering för den som har en tjänst på kort tid? Jag vill inte säga att det är kränkande, men det är väl på väg ditåt. Sedan manipulerade fröken Ljungberg med modernisering av statsrättsliga termer ända från frihetstiden för att komma fram till den bild hon ville teckna av Konungen då och Konungen i dag. Det var en manipulation som var rolig och lustig att lyssna på men som hade föga sakligt innehåll. Jag tror inte att frågan om landshöv-: dingarnas anställningsform gäller att knyta dem fastare till Kungl. Maj:ts kansli, som fröken Ljungberg gjorde: gällande, utan det är bl.a. en följd av förändringen beträffande domarfunktionen, som nu frigörs från landshövdingen. Om man läser propositionen, finner man att det är den nya tanke som ligger till grund för instruktionen, vilken har i stort sett samma karaktär som normalstadgan för våra ämbetsverk. Jag tror att vi kan se den nya or 3anisationen såsom ett statligt verk med geografisk begränsning och klart fixerade uppgifter och ett klart angivet lekmannainflytande. Detta resonemang har i sin tur fört in på förvaltningsrättsskipningen. Här har vi fått en folkpartireservation, som jag inte är säker på att vare sig herr Mundebo eller jag kan tolka, om man bara följer texten. Utskottet har godtagit att en klarare åtskillnad görs mellan rättskipning och förvaltning — det ligger ju också i linje med motionärernas resonemang. Majoriteten har däremot inte ansett att frågan därmed kan lösas den 1 juli 1971. I utlåtandet påpekas särskilt att slutlig ställning inte kan tas till förslaget om fristående skatterätter utan att frågan skall övervägas av den tillkallade beredningen. I fråga om länsrätterna framhålles vidare i utskottets yttrande, att underlaget nu är otillräckligt för en slutlig lösning; det sägs att ställningstagandet bör anstå. Frågan kan ha samband med många ting: med handläggningsformer och rättshjälp, liksom också med skatterättsskipningen. Området för länsrättens verksamhet skall särskilt behandlas i en promemoria. Erfarenheterna från en så småningom vidgad verksamhet får ligga till grund för den kommande slutliga bedömningen. Det är bara att notera det märkliga i att folkpartiet har tålt det nuvarande arrangemanget år efter år utan att säga någonting. Först när en reform aktualiserats av Kungl. Maj:t vill det markera en vilja — som vanligt praktiskt taget ogenomförbar — att genomföra den slutliga reformen redan den 1 juli 1971. Herr talman! Viktiga frågor berörs i detta sammanhang och jag skulle gärna vilja få tillfälle säga mer om propositionen också beträffande de delar som helt har godtagits av utskottet. Jag hoppas att behandlingen av det lagförslag som skall föreläggas 1971 års riksdag kan ge anledning till dessa ytterligare kommentarer. I detta sammanhang nöjer jag mig med att yrka bifall till vad statsutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 132.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

Han har verkligen förstått att gå fram med klok varsamhet på detta område och det tycker jag är mycket förståndigt, ty länsstyrelserna är en gammal traditionsrik förvaltning med en djup och säker förankring i folkmedvetandet. Här skall man inte göra några våldsamma lappkast. Nu har han i långa stycken baserat sig på länsförvaltningsutredningens förslag som han betraktar som ett provisorium. Man får pröva sig fram och se om man kan gå längre i riktning mot länsdemokrati än förslaget medger. Men man får i alla fall det inslag av länsdemokrati som ligger i att man delvis har en lekmannastyrelse som deltar som beslutande organ, särskilt när det gäller den översiktliga planeringen. Jag tror att man skall samla erfarenheter och måhända gå vidare i denna riktning, men jag tror att man skall gå i lagom takt. Låt mig erinra kammarens ledamöter om att det inte är någonting nytt med en kooperativ länsstyrelse på tio personer, ty en sådan fanns redan vid övre Nilen under den fjärde dynastin. Huruvida Farao utsåg alla dessa tio personer eller om vissa valdes av Sudans befolkning vet inte jag. Beträffande den reservation till länsförvaltningsutredning som jag varit med om att underteckna kan jag nämna att jag var inne på tanken att man skulle låta landstinget som valkorporation, som herr Bergman sade, välja alla tio ledamöterna. Jag tyckte det var korrekt. Eftersom det skulle vara ett proportionellt val ansåg jag inte att detta skulle göras om intet genom att ett visst antal ledamöter tillsattes i annan ordning. Sedan dess har jag emellertid haft många och långa överläggningar med personer som är mer erfarna och kloka än jag på detta område, och de har övertygat mig om att det kan finnas skäl att låta Kungl. Maj:t få utse några av dessa representanter. Efter moget övervägande har jag gått med på den ståndpunkt som mitt parti intar, nämligen att sex personer skall väljas av landstinget och fyra av Kungl. Maj:t, förutom landshövdingen. Att sträcka sig till 5—5 tycker jag är att fullständigt göra våld på tanken om länsdemokrati, ty då kommer landstingets valda representanter i en hopplös minoritet och får inte en tillräckligt stark ställning. Vidare har vi problemet med landshövdingens ställning. Härvidlag försöker man göra gällande — herr Bergman gjorde det sist — att ställningstagandet i vår reservation skulle innebära något slags vanvördnad mot generaldirektörerna. Vi har ju inom det s.k. högerpartiet sett personer utvecklas till generaldirektörer och har verkligen ingen anledning att på något sätt inta stridsställning mot dem. Det skulle vara mig mycket fjärran. Men jag vill erinra om att landshövdingens ställning är mycket speciell. Fröken Ljungberg har redan alldeles utmärkt redogjort för det, och jag behöver därför inte nu ta många minuter i anspråk. Landshövdingen har två funktioner, som skall förenas i samma människa. Den ena funktionen är att han skall vara Konungens troman och så att säga ett utflöde av regeringsmakten i landet. Den andra är att han skall vara den främste representanten för det egna länet och föra dess talan vid alla tillfällen inför regeringsmakten. Dessa dubbla funktioner gör hans ställning speciell, och det är oerhört viktigt för hela länets utveckling att han har all den auktoritet och säkerhet och allt det stöd i sin position som han behöver för att kunna förvalta sitt viktiga och mycket betydelsefulla ämbete: Det fanns olika meningar representerade inom länsförvaltningsutredningen. Herr Ståhl reserverade sig, om jag inte minns fel, för att landshövdingen skulle väljas av en instans, som enligt hans uppfattning skulle vara helt landstingstillsatt. Landshövdingen skulle inte längre kallas landshövding utan länsdirektör. Jag kunde inte ansluta mig till denna uppfattning utan menade att landshövdingen skulle utses av Kungl. Maj:t. Att man skulle gå till den motsatta ytterligheten och tillsätta landshövdingar på sex år hade jag emellertid aldrig drömt om. Den kloka medelvägen i detta sammanhang måste vara att landshövdingen skall vara en Konungens troman, tillsatt av Konungen men med fullmakt för hela sin levnad fram till pensionsåldern. Jag vill yrka bifall till de reservationer från vårt parti som fogats vid förevarande utlåtanden.

Herr talman! I ett par motioner har vi riktat kritik mot det föreliggande förslaget från regeringen. Tvärtemot vad som sägs om att man inte skall föregripa ett framtida ställningstagande, så gör regeringen det. Man kallar detta för en partiell reform, men denna partiella reform leder enligt vår mening in på ett annat spår än det som länsdemokratiutredningen tecknar i sitt som principprogram betecknade utredningsresultat. Anordningen med lekmannarepresentanter ändrar inte på denna karakteristik. Enligt propositionen skall greppet ändå ligga säkert i statlig hand. Den linje som länsdemokratiutredningen utformade motsvarar till väsentlig del en sådan utvidgning av den kommunala demokratin som vi är anhängare av. Vi har velat ha en minskning av länsstyrelsebefogenheterna och en utvidgning av landstingskommunernas befogenheter. Vi anser alltså att deras kompetensområde skall vidgas. De s.k. länsstyrelsenämnderna skulle underställas landstingen och göras politiskt ansvariga inför dessa ävensom utses av landstingen. Vi tycker att detta är en form som ur demokratisk synvinkel är av större betydelse än det föreliggande förslaget från regeringen. De till dessa nämnders verksamhet knutna tjänstemännen skulle på sikt komma att bli tillsatta av och underställas de landstingsvalda organen. Länsdemokratiutredningens principprogram behövde närmare preciseras. Men här åsidosätter man dess grundlinje, och det anser vi vara felaktigt. Vi kan, som framgår av våra motioner, inte acceptera grundlinjen i propositionen. Enligt vår mening brådskar inte ett avgörande på sådant sätt att man nu måste bedöma det som oundgängligen nödvändigt att fatta beslut om partiella reformer av så långtgående slag som de, vilka propositionen innehåller. Vi tycker det är riktigare att riksdagen får tillfälle till en mer samlad bedömning av förslag som är grundade på :länsdemokratiutredningens principprogram såväl som på en närmare utformning och konkretisering av detta program. Vi yrkar därför helt logiskt avslag på propositionen och begär nya förslag. Om riksdagen inte bifaller detta vårt krav är vi beredda att stödja förslaget att landstingen skall utse samtiiga lekmannarepresentanter 1 länsstyrelserna, såsom angivits i reservationen 2 b. I första hand yrkar jag emellertid, herr talman, bifall till motionerna I: 1200 och II: 1403.

Herr talman! Låt mig först uttrycka min tillfredsställelse över att man i proposition 103, som vi nu behandlar, så klart fastslår att samhällsplaneringsfrågorna är av betydelse för de olika regionerna i vårt land.

Enighet råder, som utskottet säger, om att en väl utvecklad samhällsplanering i nära samverkan mellan stat och kommun är nödvändig. Jag vill konstatera att den nu förordade reformen utgår ifrån en oförändrad länsindelning.

Jag har i och för sig full förståelse för att regeringen inte har ansett sig kunna följa länsutredningens förslag till en ny länsindelning, men detta får svåra konsekvenser för vissa delar av landet.

Man kan naturligtvis hoppas på och önska att ett samarbete över länsgränserna i denna region skall leda till en bättre tingens ordning i framtiden när det gäller planeringsfrågorna för regionen. Göteborgsregionen ligger i tre län och består förutom av Göteborgs stad av elva kommunblock. Ett av dessa kommunblock återfinns i Hallands län, tre återfinns i Älvsborgs län och resterande i Göteborgs och Bohus län.

Det finns en speciell utredning som skall syssla med de här frågorna just för Göteborgsområdet. Jag skulle inför kammarens ledamöter vilja understryka att situationen ter sig annorlunda i storstadsregionerna och speciellt i Göteborgsområdet än i övriga län. Här föreligger verkligen ett behov av en geografisk rationalisering.

Jag skulle därför vilja uttrycka en förhoppning att den utredning som nu skall syssla med förhållandena i Göteborgsområdet inom ramen för den partiella reformen försöker finna en lösning på samhällsplaneringsfrågorna i Göteborgsområdet.

Jag tror det är synnerligen angeläget att få till stånd en bättre samhällsplanering i denna expanderande region än man har i dag, då regionen är uppsplittrad på tre län plus rikets andra stad. Nuvarande förhållande kan på intet sätt bidra till en positiv planering i denna region.

Herr talman! Får jag först säga till herr Hugosson att utredningens uppgift just är att försöka åstadkomma de bättre former för samhällsplaneringen i detta område som utan tvivel behövs.

Herr Antonsson säger att det enda vettiga i detta sammanhang vore att först diskutera hur arbetsuppgifterna skall fördelas mellan staten och kommunerna och sedan bestämma hur den administration skall utformas som skall klara de uppgifterna.

Från regeringens sida ser vi på dessa frågor på det sättet att vi anser, att en av de viktigaste och största uppgifter som vi har framför oss under 1970 talet utan tvekan är att genom en regional utvecklingspolitik försöka att skapa bättre balans i utvecklingen mellan olika delar av vårt land. Vi menar från regeringens sida att det är viktigt, att vi kan åstadkomma en dämpning av storstadstillväxten, att vi kan främja utvecklingen i de delar av landet som behöver vårt samlade stöd med hänsyn tagen till sysselsättningsförutsättningar och annat och att vi också kan skapa förutsättningar för att i de områden av landet, där en expansion inte kan komma till stånd, medborgarna skall få del av den allmänna välfärden. Vi menar att man från de utgångspunkterna skall angripa frågan praktiskt: Vilken arbetsfördelning mellan stat och kommun bör vi ha för att uppnå denna utveckling? Vi har konstaterat att staten måste, om vi skall kunna driva en verkligt aktiv regional utvecklingspolitik, engagera sig med betydligt större insatser än tidigare. Det konstaterade vi senast förra veckan, när vi förde debatten om regionalpolitiken här i kammaren.

Vi vet att vi måste samordna den regionala utvecklingspolitiken med näringspolitik, arbetsmarknadspolitik och = lokaliseringspolitik. Finns dessa risker, bedömer vi det från socialdemokratins sida så, att vi först och främst måste sörja för en sådan organisation av vår samhällsplanering, att vi kan garantera att vi uppnår de resultat vi önskar, en regional utvecklingspolitik som ger oss en jämnare fördelning av resurserna och en jämnare utveckling i olika delar av landet. Från den arbetsfördelning, som vi måste ha för att lösa problemen på ett sådant sätt, får vi sedan diskutera först och främst hur vi skall fördela arbetsuppgifterna mellan stat och kommun och sedan hur vi skall förankra den fördelning vi stannar inför i en demokratisk beslutsprocess.

Prioriterar man av principiella skäl att denna uppgift till varje pris skall ligga under landstingskommunalt huvudmannaskap eller prioriterar man en gynnsam regional utvecklingspolitik? Sedan några ord till herr Hermansson. Jag måste säga att jag är en aning förvånad. Alla de övriga partierna har varit ense om att detta med regional utvecklingspolitik är mycket angeläget. Det är bråttom att angripa dessa problem så att vi kan få till stånd en jämnare fördelning av utvecklingen mellan olika landsdelar. Oberoende av att vi nu tillsatt den här beredningen för att komma underfund med hur vi på längre sikt skall lösa problemen har vi sagt oss, att vi genom en bättre samordning av de nuvarande statliga uppgifterna på länsnivån bör underbygga förutsättningarna för att redan nu föra en aktiv regional utvecklingspolitik. Då säger herr Hermansson: Vi tycker inte att det är mera bråttom med de här insatserna än att man kan vänta till dess att det blivit definitivt klart hur den här organisationen på länsnivå skall vara.

För socialdemokratin har inte arbetsfördelningen mellan stat och kommun någonsin varit en principfråga utan en praktisk fråga. Vi har sagt oss att staten oör sköta de frågor där det rör sig om problem som bäst löses för medborgarna genom statliga åtgärder, medan kommunerna skall lösa de frågor som häst klaras genom kommunala insatser. Vi kommer att ta detta som utgångspunkt för vårt handlande även i fortsättningen, ty vi menar att formerna för politiken trots allt inte kan vara det väsentliga utan politikens innehåll. Det viktiga måste vara att lösa medborgarnas problem. Detta är vår uppgift, inte bara att vara principiella och avstå från de bästa lösningarna när det gäller att komma till rätta med problemen.

Herr talman! Herr Antonsson har redan besvarat frågan om vi skall prioritera den regionala utvecklingsverksamheten eller om vi skall prioritera decentraliseringen. Jag tycker inte att de båda sakerna står i strid mot varandra. Staten skall självfallet ha sitt ansvar för fördelningen av välfärden mellan landets olika delar, och om man sedan har litet större svängrum för sin beslu tanderätt på regionalplanet, så är det närmast ett positivt bidrag i det arbetet. I mitt tidigare anförande gick jag endast in på vad konstitutionsutskottet har behandlat; jag tyckte det var en lämplig avgränsning. Och då kom min framställning självfallet att gälla utredningen. Resultatet av ärendets handläggning ser vi nu; vi har fått förslaget om en partiell omorganisation av länsförvaltningen. Men samtidigt har vi fått en ny utredning om den regionala samhällsförvaltningens uppgifter och organisation. Detta är ett märkligt förhållande i och för sig, men vi måste acceptera det eftersom någon samordning av utredningarna inte kunde genomföras i rätt tid. Gemensam remissbehandling och gemensam Ööverarbetning efter remissen samt först därefter förslag till riksdagen om en reform av länsförvaltningen hade självfallet varit den riktiga ordningen. Så har nu inte kunnat ske, och då har regeringen funnit en reform vara så angelägen att den bör genomföras nu, även om den bara blir partiell. På den punkten ger jag regeringen rätt. Jag anser att en partiell reform bör genomföras. Genom att man på detta sätt löser vissa frågor bör väl den nu tillsatta utredningen få bättre möjligheter att utan alltför stor tidspress verkligen genomarbeta de principförslag och uppslag som länsdemokratiutredningen har presenterat. Det är väl så, herr statsråd, att socialdemokraterna inte tycker riktigt om den decentraliserade typ av förvaltning som är det genomgående temat i länsdemokratiutredningen. Länsdemokratiutredningens tankegångar har kommit alltför mycket i periferin i direktiven för den nya utredningen. Reservationen 1 vid konstitutionsutskottets utlåtande nr 34 syftar till att föra dessa tankegångar något närmare centrum i utredningsarbetet. Gör man inte detta nu, är det väl risk för att det värdefulla i länsdemokratiutredningens betänkande aldrig ordent ligt kommer att prövas. Detta är den egentliga anledningen till vår reservation.

Herr talman! Jag tycker med förlov sagt att statsrådet Lundkvists replik med anledning av vårt krav att man inte skall avvika från den linje, som länsdemokratiutredningen har dragit upp, var ganska demagogisk. Det referat civilministern gav av mitt inlägg och av vår motion var helt missvisande. Vårt parti har som bekant i regionalpolitiken ställt mycket långtgående krav, vilket också framgick av den utförliga debatt som vi förde om den framtida regionalpolitiken för bara någon vecka sedan i denna kammare. Orsaken till den nuvarande krisen och till bristerna inom regionalpolitiken är enligt min uppfattning regeringens dåliga politik. Det är inte det förhållandet att man skulle ha för mycket demokrati på länsplanet, som förorsakar de problem som vi har både i skogslänen och i de stora tätorterna. Det finns heller ingen motsättning mellan en effektiv regionalpolitik och en utveckling av länsdemokratin. Jag anser snarare att dessa bägge faktorer betingar varandra. Genom ett ökat inflytande för de folkvalda organen i län och kommuner, för organisationerna och för medborgarna i allmänhet kan vi få en bra och effektiv regionalpolitik. Om inte detta inflytande utvecklas, kommer troligen den dåliga regionalpolitiken med alla dess följder att fortsätta.

Herr talman! Herr Hermansson ville göra gällande att jag skulle ha givit en missvisande skildring av vänsterpartiet kommunisternas motion i denna fråga, och därefter försökte han prata sig förbi det egentliga problem som vi nu diskuterar. Vi må ha aldrig så stora ambitioner, herr Hermansson, när det gäl ler regionalpolitiska insatser, men vi kommer inte förbi det faktum att vi måste ha instrument för dessa om våra ambitioner skall kunna omsättas i praktisk verklighet. Vad vi nu diskuterar är de instrument som vi måste få för regionalpolitiken. Herr Hermansson har i sin motion framhållit att det inte skulle vara så bråttom med att genomföra en partiell reform. Vi skulle kunna avvakta tills hela denna fråga blivit ordentligt genomlyst, en uppgift som åligger den tillsatta beredningen, och därefter återkomma med förslag till åtgärder. På det sättet skjuter herr Hermansson framför sig de problem som vi anser vara så angelägna att de måste angripas redan i dag.

Jag är helt ense med herr Antonsson om att landstingsmännen säkerligen är minst lika intresserade av dessa frågor som några andra skulle vara. Men det är inte det frågan gäller. Nej, frågeställningen är: Vilken arbetsfördelning mellan stat och kommun måste vi ha för att kunna främja den regionalpolitik vi önskar?

Det gäller ansvaret för den ekonomiska politiken över huvud taget, arbetsmarknadspolitiken, lokaliseringspolitiken och näringspolitiken.

Det är detta vi vill att man skall se ordentligt på i denna beredning från utgångspunkten att vi i första hand vill ha en effektiv regionalpolitik. Det är därvidlag som vi är förvånade över att centerpartisterna plötsligt har blivit så utomordentligt principiella att de säger: Nej, vi bortser från hur vi skall lösa problemen — först och främst skall vi bestämma oss för i vilken form, i vilken ordning vi skall klara dessa frågor och sedan får vi se om det går att lösa problemen i denna form.

Herr talman! Jag noterar bara att statsrådet Lundkvist i sitt andra inlägg korrigerade det första mycket långtgående uttalande som han gjorde om vår motion, att det var nonchalans mot Norrland och regionalpolitiken som låg bakom. Det är alldeles riktigt som statsrådet Lundkvist säger, att det behövs instrument för regionalpolitiken. Självfallet behövs sådana. Men det avgörande är i alla fall politikens innehåll — det är detta som regionalpolitikens framgång främst är beroende av. Att vi framställt ett yrkande om avslag på propositionen sammanhänger med det problem som statsrådet Lundkvist inte har velat gå in på i debatten, nämligen att det enligt vår uppfattning finns risk för att propositionen föregriper ett framtida ställningstagande från statsmakternas sida. Det är vår huvudinvändning. Vi är rädda för att man här kommer in på en annan väg än den som angivits av länsdemokratiutredningen och som vi tycker är den riktiga. Det är alltså den principdebatten som vi har velat få till stånd genom vår motion, Men den frågan har statsrådet Lundkvist tyvärr inte gått in på i sitt inlägg. Jag vill gärna fråga honom om han på något sätt kan motivera att ett bifall till propositionen inte skulle betyda ett föregripande av framtida ställningstaganden beträffande just länsdemokratin. Det är detta som är den springande punkten i hela den här debatten.

Herr talman! Nej, herr Antonsson, skiljelinjen mellan oss ligger inte i att jag säger att antingen skall landstingen sköta regionalpolitiken, och då blir den dålig, eller också skall staten göra det, och då blir den bra. Jag säger att vi i den här beredningen skall pröva på vilket sätt vi skall få en bra regionalpolitik och först därefter skall vi göra upp arbetsfördelningen mellan stat och kommun. Centerpartiet säger: Landstinget skall sköta regionalpolitiken oberoende av om denna då blir bra eller dålig. Däri ligger skillnaden mellan oss. Nu säger herr Antonsson: Jag vidgår att vi kanske måste ha ett statligt inflytande över regionalpolitiken.

Den slutsats man kan dra av centerpartiets uttalanden i dessa frågor blir något förbryllande, när centern i så många andra sammanhang säger sig företräda tankarna på decentralisering. Vi hävdar att det skulle vara olyckligt att centralisera den statliga verksamhet som kan förläggas till länen. Vi tycker sålunda att det är bra om man kan decentralisera den statliga verksamheten. Sedan säger herr Hermansson att jag skulle ha modifierat mitt andra inlägg. Tidigare har jag talat om att det kommunistiska partiets motion andades nonchalans mot de enligt vår uppfattning viktiga regionalpolitiska frågorna för exempelvis Norrland. Jag kan inte finna att jag har modifierat mig. Jag tycker fortfarande att det är nonchalant, herr Hermansson, att anse det vara viktigare att till varje pris hålla fast vid vad herr Hermansson själv betecknar som en princip än att vidta de åtgärder, som enligt vår mening är nödvändiga för att vi skall kunna driva en aktiv regionalpolitik redan nu. Som vi ser det är detta att värdera de problem som människorna har uppe i Norrland litet underligt.

Herr talman! Jag vill bara påpeka att vi inte har berört regionalpolitiken i våra motioner i denna fråga. Vi har i stället tagit upp länsdemokratin, som vi anser att problemet. väsentligen gäller. Regionalpolitiken behandlade vi utförligt här i riksdagen i förra veckan, och om statsrådet vill veta våra ståndpunkter går det bra att läsa våra motioner och våra inlägg i protokollen. Nu påstår statsrådet Lundkvist att vi håller mera på en princip än på möjligheterna att vidta effektiva regionalpolitiska åtgärder. Vi tror att den frågeställningen är felaktig. Som jag sade i mitt första inlägg tror jag att vi får en effektivare regionalpolitik om vi kan bygga den på ett större inflytande för länen, för kommunerna, för organisationerna, för de vanliga medborgarna. Då får man nämligen kraft bakom regionalpolitiken för en varaktig lösning av alla dessa stora frågor, En sådan lösning har vi hittills inte fått, och vi får den tyvärr inte heller på grundval av regeringspropositionen i fråga: om regionalpolitiken, som behandlades här i riksdagen i förra veckan. Det krävs en annan och bättre regionalpolitik, grundad på ett större inflytande för de vanliga människorna i kommunerna.
Herr talman! Jag tycker att herr Hermansson skall fara upp till Norrland och säga: Det som är avgörande för en gynnsam utveckling för denna landsdel är att kommunalmännen får ett större inflytande över planeringen inom regionen. Jag tror att människorna i kommunerna i Norrland kommer att svara: Det avgörande för oss är att vi får ökade samlade insatser från statens sida som på det sätt som Norrlandspaketet redovisade inriktar sig på vår landsdel. Det är på den vägen som vi skall få ökade möjligheter att få bättre balans i utvecklingen här uppe. Det är därför som vi hela tiden är skyldiga att fråga oss hur det instrument skall se ut som bäst skall gagna denna utveckling. Den frågan skall diskuteras i den beredning som nu är tillsatt. Ett tioårigt samlat utredningsarbete har inte fört oss längre, sade herr Antonsson, än att vi nu har anledning att diskutera arbetsfördelningen mellan stat och kommun.

Herr Antonsson har åberopat det uttalande som gjordes på Stadsförbundets kongress 1966. Det var kanske i och för sig inte så underligt att kommunalmännen då — jag var själv med som gäst på den kongressen — resonerade så att »det kanske ändå är angeläget att vi markerar att vi om möjligt vill få handlägga dessa frågor under kommunalt huvudmannaskap».

Det är den prövningen som vi menar måste göras i denna beredning. Jag konstaterar till slut fortfarande att centerpartiet i första hand tydligen ämnar hålla fast vid vissa principer med avseende på i vilka former folkstyret skall arbeta.

Herr talman! Jag vill, trots att det är ett enhälligt utlåtande från konstitutionsutskottet som behandlas, ställa några frågor, som för oss motionärer är rätt betydelsefulla och som bör få en ytterligare belysning. Riksdagen har redan i år tagit ställ-. ning för en ny utskottsorganisation som skall börja fungera efter kompletterande beslut vid 1971 års vårriksdags början. Det var vår förhoppning med motion II: 307 och motion I: 270 att frågan om ersättare för riksdagsman skulle få samma snabba behandling som förslaget om utskottsorganisationen fick. Förutsättningarna för detta fanns. Jag instämmer helt i de synpunkter som har anförts av grundlagberedningen, att ersättare kan fylla uppgiften att förmedla kontakter och impulser från väljaropinionen på ungefär samma sätt som ordinarie ledamot.

Givetvis finns det speciella problem när det gäller ersättare för riksdagsmän -— det skall jag inte sticka under stol med — men större administrativa problem har lösts i det här huset förut. Utskottets skrivning är mycket kort. Den innebär inget klargörande, när detta kan genomföras i tid, trots den positiva inställning som framgår av skrivningens kläm. Jag är mycket intresserad av att veta vilka möjligheter som nu står till buds. Grundlagberedningen har ansett att ett beslut om ersättare skulle sättas i kraft så snart detta lämpligen kan ske. Beredningen föreslog att bestämmelser om ersättare skulle tillämpas första gången vid 1973 års val och kunna få betydelse från och med 1974 års riksdag. I så fall fordrades enligt beredningen att 1970 års vårriksdag skulle anta ett vilande grundlagsförslag i ämnet. Kan man trots allt förvänta att ett ersättarsystem skall vara klart till 1973 års val enligt utskottets skrivning? Jag förutsätter då att man kan tillämpa sam Analogt med detta skulle man kunna genomföra ersättarsystem vid 1974 års riksdags början efter den remissbe Kandling som enligt vad som nämns i betänkandet skall ske. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman eller någon representant för grundlagberedningen, om vi kan få besked om vilka möjligheter som förefinns på denna punkt.
Herr talmän! Eftersom jag har gjort mig skyldig till en motion som ingår i detta utlåtande; skall jag tillåta mig att säga några ord. Motionen syftar bara till ersättare för statsråden. Motivet är att statsråden, såsom alla vet, är odugliga som riksdagsmän -— inte av personliga skäl, men av konstitutionella. De kän inte göra en insats som riksdagsmän. De är inte 'med i utskotten — och det sägs ju att det är där som arbetet i riksdagen uträttas — de interpellerar inte och ställer inte enkla frågor. Den enda insats ett statsråd gör som riksdagsledamot är att ibland trycka på en knapp. Däremot har jag inte tagit sikte på att statsråden får dubbla arvoden. Det finns garantier i statsrådskretsen för att de inte får behålla många ören av arvodet. Det går tillbaka till stat och kommun och i den mån de får behålla något tror jag de är värda det. Här sitter emellertid ett femtiotal statsråd och tar upp platser för människor som skulle kunna vara aktiva i riksdagen och berika riksdagsarbetet — statsråden berikar inte ens sig själva. — Detta är motivet bakom motionen. Jag tycker det är beklagligt att det inte har kunnat komma fram något förslag i den här riktningen. Jag beklagar, herr talman, att jag var så modest att jag formulerade klämmen i min motion så, att motionen bara skulle överlämnas till grundlagberedningen. Det har förvisso också skett. Jag borde ha ställt ett direkt yrkande om en lagtext, så hade jag kanske kunnat få fram ett förslag. Nu dröjer det till efter 1976 års val innan vi kan få se ett förslag förverkligat, och sex år är en lång väntan på en bra och nödvändig reform.

Herr talman! Jag skulle inte ha: behövt förlänga denna debatt om jag inte hade funnit att det svar som konstitutionsutskottet har lämnat på våra motioner är relativt oklart. | Utskottet hemställer helt kort att riksdagen skall förklara motionerna besvarade med vad utskottet anfört. Man kan då fråga sig, vilket svar riksdagen genom bifall till utskottets förslag lämnar till oss motionärer. Såvitt jag har kunnat finna avses därmed hänvisningen till grundlagberedningens betänkande. Med detta har, som det heter i utlåtandet, motionärernas synpunkter tillgodosetts i allt väsentligt. I grundlagberedningen sitter prominenta representanter för samiliga partier. Det är känt att dessa har varit i kontakt med sina riksdagsgrupper och partiledningar innan de justerat betänkandet. Kan man då tolka utskottets hänvisning till det enhälliga betänkandet, som i allt väsentligt innebär bifall till våra förslag, så att en bred majoritet är säkrad för en reform i enlighet med motionen? I så fall måste man beteckna det som en stor framgång för oss motionärer. Utskottet konstaterar utan kommentar att någon proposition inte har förelagts årets vårriksdag. Jag har förståelse för detta, eftersom man i författningsfrågor eftersträvat att få en bred majoritet och någon sådan tydligen inte kunde uppnås om tidpunkten för en partiell reform som skulle avse ett ersättningssystem för statsråden med ikraftträdande 1971.

Jag gör alltså här en helt annan tolkning av detta utlåtande, än den som lämnades i det närmast föregående anförandet. Vi motionärer hade hoppats att få statsrådssuppleanter redan 1971, men vi får böja oss för att den chansen nu är förspilld. Utskottets utlåtande tolkar jag som en viljeyttring för en reform vid tidigast möjliga tidpunkt i nuvarande situation, d.v.s. den 1 februari 1974. Med det :anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag. Må den politiska viljan under den fortsatta behandlingen inte stranda på några nya blindskär!

Herr talman! Det vare mig fjärran att grusa min vän Olle Svenssons illusion att det var den motion som han väckt med några partikamrater som så snabbt avsatt resultat då det gäller ersättare för riksdagsmän och statsråd. Jag hoppas jag inte gör herr Svensson ledsen, om jag talar om att denna fråga behandlades mycket ingående redan vid grundlagberedningens sammanträde i augusti 1968 i Visby. Jag måste nog säga, att vi till en början var mycket tveksamma i fråga om detta ersättarsystem. Vi hade fått en föredragning om hur det gick till i Norge; snabbinkallelser medelst telegram och förflyttning med flyg bara för att åka till stortinget och rösta. Men efter fortsatt arbete — och vi har ägnat mycket omsorg åt det här i den ena arbetsgruppen inom grundlagberedningen — kom vi fram till att förslag i alla fall borde utarbetas. Vi är emellertid inte eniga ens inom grundlagberedningen om den tid riksdagsledamöterna skall få vara borta för att ersättare skall inkallas. Både herr Hernelius, som sitter här och lyssnar, och jag menar att man borde hålla på tidsgränsen 30 dagar, så att vederbörande verkligen skall kunna få veta vad det rör sig om vid inryckningen. Uppgiften för ledamöterna, som skall representera Sveriges folk, skall inte bara vara att rycka in och trycka på knapparna. Dessutom har vi hållit fast vid vår gamla linje att, om ersättarsystemet införs, bör tidpunkten vara kommen att gå ned till ett rimligare antal riksdagsledamöter, nämligen 300. Jag hoppas som sagt att herr Svensson i Eskilstuna inte blir ledsen av mitt inlägg.

Herr talman! Nej, herr Björkman, jag vill inte alls tvista om äran med grundlagberedningen. Jag ser bara till resultatet men vill påpeka, att om politisk vilja hade funnits på alla håll skulle det ha genomförts åtminstone en partiell reform 1971, vilket är syftet med den motion jag står bakom.
Herr talman! Jag är tacksam att herr Svensson gav mig möjlighet till en replik. Det var nämligen en sak som herr Johansson i Trollhättan sade, som jag glömde att besvara. Han yttrade att man inte hade fått tillräcklig borgerlig uppslutning för att genomföra reformen tillräckligt snabbt. Nej, vi ville inte bryta ut den här frågan om att införa ersättare 'enbart för statsråd. Det skulle nog ha löst åtskilliga av era nomineringsproblem, men vi tyckte inte att vi skulle rycka ut som något slags ambulans för regeringspartiet då det gällde nomineringarna. Vi ville ta alltihop på en gång — både ersättare för statsråd och för riksdagsledamöter. Det var därför förslaget inte kunde genomföras i år. Frågan är också hur det skulle ha gått till. Jag tror att man i kanslihuset hade tillräckligt mycket att göra utan att därtill behöva utarbeta den propositionen. Då skulle alltså konstitutionsutskottet i stället ha begagnat sin initiativrätt och presterat ett utlåtande om ersättare för riksdagsledamöterna praktiskt taget fem minuter i tolv under riksdagssessionen. Jag tror inte det hade varit särskilt lyckat om det hade gått till på det sättet. Det här är en mycket viktig reform. Nu framhålles också i utskottsutlåtandet att grundlagberedningens förslag skall gå på remiss. Jag vill tillägga att det som redovisas av grundlagberedningen kanske inte är det enda alternativet för hur man skall utse ersättare. Det kan också tänkas andra möjligheter, och de kan vara värda att diskutera.
Herr talman! Jag tror att herr Björkman gör mig ledsen i stället för herr Svensson i Eskilstuna. Jag tyckte det var tråkigt att höra att det var av rent taktiska skäl man inte kunde bryta ut frågan om statsråden. Är vi alla eniga om att det är fel att det sitter ett antal människor i riksdagen, som inte kan fullgöra en prestation som riksdagsman, anser jag att vi borde rätta till det förhållandet snarast möjligt. Talet om att man skulle hjälpa socialdemokraterna med deras nominering tycker jag är fullständigt ovidkommande. är en sak bra är den bra, och då bör man handla därefter.

Herr talman! Jag vill bara säga herr Björkman att jag, när ni riktade invändningar mot det här systemet och framhöll att man borde ha möjligheter att genomföra nomineringar med vetskap om verkningarna, faktiskt trodde att de borgerliga ledamöterna räknade med eventualiteten av en borgerlig regering efter valet.
Herr talman! Självfallet räknade vi med det, herr Svensson i Eskilstuna. Det diskuterades allvarligt huruvida ersättarsystemet skulle aktualiseras redan vid årets val. Det vände jag mig emot. När vi var klara med betänkandet var nomineringarna i vissa valkretsar redan avslutade. Nomineringsinstanserna hade alltså inte haft kännedom om denna möjlighet med suppleanter. Detta gjorde att vi inte ansåg oss kunna skynda på reformen. , När herr Johansson i Trollhättan säger att det är angeläget med en stor uppslutning kring en grundlagsändring så delar jag helt den synpunkten. Det är i detta liksom i fråga om reformens andra konstitutionella reformer angeläget att partierna är överens om det system vi vill genomföra, att det inte råder delade meningar mellan regeringspartiet och oppositionen om spelets regler.

Herr talman! Mot den framställning som herr Bengtsson i Landskrona lämnade av varvsindustrins aktuella läge och av utsikterna för framtiden är det väl ingenting att erinra. Herr Bengtssons framställning gick ju tillbaka på den som lämnats i propositionen som i sin tur bygger på en ordentlig genomlysning, utförd av särskilt tillkallade sakkunniga. Ett instämmande kan också göras i vad som i propositionen uttalas beträffande de näringspolitiska principer som bör tillämpas i vårt land. På oppositionshåll instämmer vi helt i att man inte kan bygga ut statliga subventioner till ett system som i stort sett omfattar hela näringslivet — det skulle göra all sådan verksamhet meningslös i det långa loppet. Nyckelordet, när vi nu behandlar frågan om stöd till varvsindustrin, är väl det som förekommer här och där i propositionen och också i bankoutskottets utlåtande, att det är fråga om åtgärder som behöver tillgripas under en övergångstid. Också på den punkten är vi eniga. När det sedan blir fråga om vilka åtgärder som bör tillgripas är det emellertid slut på enigheten.

Herr Bengtsson i Landskrona ansåg alt man kunde bedöma risken som liten. Han motiverade inte närmare att han ansåg sig så lätt kunna slå bort farhågorna. Det är väl heller inte så lätt att närmare motivera eller verifiera de farhågor som vi från vårt håll uttalat. Här står åsikt mot åsikt.

Om ett företag eller en bransch får upplåna kapital på de villkor som gäller här i landet och till de räntesatser som vid olika tillfällen tilllämpas för lån med den säkerhet som företaget erbjuder, är detta egentligen inte en subvention. Det är att man kommer i åtnjutande av samma villkor som gäller för andra låntagare. När det resonemanget har förts har de som inte godkänt dessa synpunkter sagt att den svenska kapitalmarknaden är så begränsad att alla önskemål inte kan realiseras och inte heller kan tillgodoses på den svenska kapitalmarknaden. Detta är naturligtvis riktigt och det är också riktigt att de som inte kan få sina Önskemål tillgodosedda på den svenska kapitalmarknaden och med vederbörligt tillstånd lånar pengar utomlands i många lägen där haft att räkna med en högre räntekostnad än vad som gällt på den svenska marknaden. Man menar då att en garanterad upplåning på den svenska marknaden innebär ett mått av subvention. Det skall visst er kännas att man kan resonera sig fram till att användningen av den termen kan vara befogad i sammanhanget.

Det är också en utformning av hjälpen som man har tänkt sig och som av meningsmotståndarna kallats subventionering. Om ord skall jag inte träta. Jag ber, herr talman, att med det sagda få yrka bifall till bankoutskottets hemställan i dess utlåtande nr 43.